Herr talman! Herr Persson vände sig speciellt mot att centern i sin reservation vill att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t och ger till känna en önskan om kraftig upprustning av vägnätet genom höjning av väganslaget i nästa års budget. Jag kan inte alls finna något förvånande i att riksdagen skriver på det sättet. Riksdagen är helt suverän gentemot Kungl. Maj:t och har full rätt att skriva vad den önskar. Anser riksdagen att det bör göras en upprustning så kan den mycket väl skriva till Kungl. Maj:t. Jag skulle dessutom vilja understryka att det förefaller i högsta grad behövligt. Så som saker och ting har utvecklats de senaste åren finns det all anledning för riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t och framföra en önskan eller uppmaning eller vad herr Persson vill kalla det. Eftersom herr Persson tog upp vissa andra saker vill jag framhålla att vi anser att regeringen år efter år har gjort mycket stora felplaneringar — inte minst på bostadsområdet, herr Persson — och därför finns det anledning att göra vissa påpekanden. Med anledning av det av herr Persson åberopade yttrandet om att riksdagen icke vill binda budgetarbetet måste jag säga att det inte heller talas om några konkreta siffror i vår reservation. Det står inte att man skall anslå det eller det beloppet, utan det står att det är nödvändigt att inför budgetåret 1968/69 utrymme skapas för en kraftig ökning i vägupprustningen. Det talas inte om ett bestämt antal miljoner, utan det är en uppmaning att ta större summor i anspråk. Om jag erinrar mig rätt talade herr Persson om ett bestämt tak för ett visst ändamål, och på det sättet bör man kanske inte göra.

Herr talman! Det har till mig riktats en direkt fråga som jag vill besvara med anledning av generaldirektör Vahlbergs anförande häromdagen. När det gäller att överföra vägar från allmänt till enskilt underhåll, får detta prövas i varje särskilt fall, om omständigheterna berättigar därtill. Det har förekommit flera fall, då man exempelvis har byggt en ny stor fin väg parallellt med en gammal allmän väg, och då har man ibland fört över den gamla vägen från allmänt till enskilt underhåll. Men statsmakterna har ingen annan bedömning än att detta får prövas i varje särskilt fall. När det gäller underhållet av de enskilda vägarna vill jag inte lägga mig i den strid som här har brutit ut mellan »konservativa bönder» — jag kan med bästa vilja i världen inte påstå att jag är vare sig konservativ eller bonde, och jag kan därför inte »delta i gänget». Men anslaget till underhåll av enskilda vägar har ju överensstämt med vad länsstyrelserna har bedömt vara erforderligt — om jag minns rätt. Till herr Ferdinand Nilsson, som visade upp en nog så omfattande »gåsfarm» i fråga om sina mellanhavanden med staten, skall jag bara säga ett ord med anledning av den fråga han ställde om kostnaderna för högertrafiken. Dessa kostnader är beräknade till 600 mil joner kronor i 1965 års penningvärde. Ännu har ingenting framkommit som skulle tyda på att detta skulle vara alltför lågt räknat, eller hur? Förberedelserna på det tekniska planet ligger närmast före i tidtabellen och där har några väsentliga fördyringar inte skett, men vi får se resultatet när slutredovisningen görs. Dessa kostnader har dock utförligt redovisats för riksdagen i olika sammanhang, och riksdagen har tagit ställning till dem — även herr Ferdinand Nilsson.

Herr talman! När det gäller de enskilda vägarna har jag ingen annan mening än utskottsmajoriteten, och min mening har i den delen på ett förträffligt sätt företrätts av herr Sveningsson. Vad beträffar högertrafikkostnaderna kan det hända att en del landsting och kommuner har tagit på sig kostnader, som är att hänföra till högertrafiken. De har i allmänhet, av naturliga skäl, varit mycket angelägna om att ta ut sådana kostnader av högertrafikkommissionen. Men när exempelvis en trafikapparat eller en väg skall byggas om med anledning av omläggningen för högertrafik har det hänt att man passat på att samtidigt förbättra standarden utöver vad som är motiverat av den rent tekniska omläggningen. Frågan har då gällt i vad mån högertrafikkommissionen skall betala även standardförbättringen. Detta är en ganska svår gränsdragning. Det är alldeles klart att man här och där lyckats få sådana här standardförbättringar betalda med höger trafikpengar. De småposter, som herr Nilsson talar om, kommer måhända alltså att i hög grad vara kvittade när sluträkningen kommer. Vi får väl vänta och se.

Herr talman! Naturligtvis har även trafikutvecklingen någon betydelse. Det får bli en bedömning i varje särskilt fall. Vi får se vad den bedömningen ger för resultat.

Herr talman! Jag har vid denna punkt en blank reservation och ville bara kortfattat beröra varför.

I årets statsverksproposition upptas ett förslag till statsbidrag med 7 miljoner kronor för nästa budgetår, i realiteten en uppräkning med 100 000 kronor. även på denna punkt var jag litet bekymrad i samband med remissdebatten.

Vid de två senaste riksdagarna har speciellt just dessa busslinjer kommit att drabbas mycket hårt. Förra året drabbades de av en merbeskattning, nämligen 5 öres höjning av skatten på motorbrännolja. Därigenom kom dessa icke lönsamma busslinjer att belastas med 2,5 miljoner kronor. Man beräknar vidare att dessa busslinjer från den 1 januari 1968 kommer att belastas med ytterligare 6 miljoner kronor om året till följd av den höjda fordonsskatten. På dessa två riksdagar har man således åstadkommit en ökad pålaga av inte mindre än 8,5 miljoner kronor. Föreliggande motion har varit föremål för behandling även tidigare här i riksdagen, nämligen då den via bevillningsutskottet passerade upp till kamrarna. Bevillningsutskottet skrev då någonting i och för sig ganska intressant. Utskottet påtalade nämligen mer eller mindre att det var orimligt att vi med ena handen lämnar ut statsbidrag och med den andra handen lägger nya pålagor. Bevillningsutskottet förutsatte att statsutskottet vid sin prövning av statsbidragen skulle ta skälig hänsyn härtill. Under utskottsbehandlingen framkom att Kungl. Maj:t uppdragit till statens biltrafiknämnd att undersöka den icke lönsamma busslinjetrafiken för att se om man bör ändra på den bidragsgivning som sker för närvarande. Kungl. Maj:t har begärt förslag från biltrafiknämnden i samband med anslagsäskandena för budgetåret 1968/69. I det läget har jag, herr talman, inte någon orsak att komma med något konkret yrkande, utan jag får finna mig i denna behandling. När nu 1967 års trafik får vidkännas den nämnda extra belast ningen på 2,5 miljoner kronor, skulle jag emellertid vilja uttala ett önskemål i anslutning till biltrafiknämndens prövning av ärendet. Skulle det visa sig att nämnden kommer fram till att det vore skäligt att i samband med utbetalningen av anslagen år 1968 göra retroaktiva justeringar för 1967, så skulle detta säkerligen hälsas med tillfredsställelse bland trafikanterna. Risken är annars att vi får en accelererad nedläggningstakt, och det kan icke vara till godo för någon, speciellt inte för befolkningen i glesbygderna.

Herr talman! Det torde råda enighet om att den verksamhet som bedrives av statens institut för hantverk och industri är av stort värde för svenskt näringsliv. Det gäller såväl den kursverksamhet som institutet har som informa tionsoch rådgivningsverksamheten. Institutet spelar en speciellt stor roll vid överförandet av tekniskt och ekonomiskt tänkande till enskilda företagare och har därmed bidragit till en effektivisering av näringslivet. Sedan länge utgår statsbidrag till verksamheten. Detta bidrag har emellertid under en följd av år relativt sett minskat i förhållande till de kostnader som institutet har för sin verksamhet. Det kan således nämnas, att medan statens andel av den kontanta driftkostnaden var 50 procent för tio år sedan, är den nu nere i ungefär hälften av denna andel. Statsbidraget har således urholkats, vilket har försvårat institutets möjligheter att arbeta effektivt. Under de två senaste budgetåren har statsbidraget varit oförändrat 565 000 kronor. Någon kompensation har alltså inte ens utgått för automatiska kostnadsökningar. Än mindre har institutet haft möjlighet till en ökad expansion av sin verksamhet. Institutet har för nästa budgetår begärt en uppräkning av anslaget med 300 000 kronor. Denna uppräkning skulle utgöra en kompensation för de automatiska kostnadsökningarna och viss beredskap för oförutsedda utgifter. Den begärda höjningen möjliggör dock knappast någon ökning av institutets verksamhet. Inte minst i det läge som svenskt näringsliv för närvarande befinner sig är ett ökat stöd till rådgivningsoch kursverksamheten för företagare en synnerligen angelägen åtgärd. I reservationen vid punkten 3 har herr Axel Andersson m.fl. hemställt om bifall till institutets anslagsäskande. Med hänvisning till vad jag här har sagt, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag finner anledning att ytterligare understryka den betydelse som hantverksinstitutet har särskilt för mindre och medelstor industri men även för våra hantverksyrken av olika slag. Hantverksinstitutet intar en särställning som den enda tekniska institutionen i landet med huvuduppgift att samhet verka för speciellt den mindre och medelstora industrins lönsamhet och effektivisering. Till och med statliga inrättningar och storindustri har alltmer funnit anledning att anlita hantverksinstitutets tjänster. Dagens samhällsekonomiska problem kretsar i hög grad kring näringslivets produktivitet, vår förmåga att konkurrera i och sälja på utlandet och därmed våra möjligheter att nå en riktig bytesbalans. Vår framgång därvidlag är avgörande för om vi skall kunna vidmakthålla full sysselsättning och i fortsättningen höja vår levnadsstandard. Vi är överens om att skall vi kunna bekämpa inflationstendenserna och prishöjningarna måste vi öka produktionen. Skall vi kunna konkurrera måste vi producera billigare, och för att kunna göra det måste vi rationalisera våra företag, utbilda våra arbetsledare, våra tekniker och övrig personal. Mot denna bakgrund framstår det som i högsta grad angeläget att satsa på sådana enheter som hantverksinstitutet. Där bedrivs en koncentrerad verksamhet i samarbete med näringslivet för att utbilda och fortbilda personal med sikte på rationalisering och effektivisering av våra företag. Det är förvånande att institutets framställningar inte i större utsträckning hörsammats av regeringen. Vi är dock i den situationen att vi satsar miljardbelopp på en arbetsmarknadspolitik som främst har till uppgift att trygga de enskilda människorna mot bristande sysselsättningsmöjligheter. Det är troligt att insatser för stärkande av produktiviteten och vårt näringslivs konkurrensförmåga skulle ha sådana förebyggande verkningar att en stor del av kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken kunde bortfalla. Regeringen har ju ändå i olika sammanhang framhållit angelägenheten av att näringslivet får tillräckliga resurser, att investeringsförmågan stärks o.s.v. En konsekvens härav vore väl att man också i större utsträckning ställer medel till förfogande för sådana ändamål som vi här diskuterar. Den mindre och medelstora industrin har dock en avsevärd betydelse både för produktiviteten och sysselsättningsmöjligheterna här i landet — det gäller i synnerhet på kort sikt, då insatser här kan ge tämligen omedelbara resultat. I diskussionen omkring den föreslagna investeringsbanken talar man ju om de mycket stora investeringsklumparna som skall skapa trygghet för vår arbetskraft — det är frågor som har betydelse på mycket lång sikt. Alla skäl talar dock för att den mindre och medelstora industrin nu liksom även på sikt kommer att ha avgörande betydelse för utvecklingen i vårt land. Jag vill med det sagda ha uttalat angelägenheten av att statens hantverksinstitut under de närmaste åren mötes med en större förståelse från riksdagens sida och att möjligheter skapas för utbyggnad och utveckling av dess nyttiga och produktiva verksamhet. Därmed har jag också sagt, herr talman, att jag anser att riksdagen bör följa reservanternas yrkande i denna fråga och höja anslaget till kursverksamhet med 300 000 kronor.

Herr talman!

Jag tycker det är glädjande att kunna konstatera att i den debatt om vårt näringsliv, som nu har pågått så intensivt under ett par månader med anledning av förslaget om investeringsbank, de mindre och medelstora företagens betydeise för ett modernt näringsliv röner mera förståelse än tidigare.

I den näringspolitiska debatten har det emellertid inte bara talats om kreditförsörjning, utan man har framhållit hur nödvändigt det är att vårt näringsliv följer med i den tekniska utvecklingen, att man satsar på forskning och försöksverksamhet inom näringslivet. Det är här som statens institut för hantverk och industri kommer in som en mycket viktig faktor. Institutets uppgift är att översätta den tekniska forskningens resultat till praktisk tillämpning i arbetslivet. Institutet har att på sitt sätt skapa en motsvarighet till de möjligheter som finns inom storindustrin att i sina laboratorier översätta dessa forskningsrön till praktisk användning i produktionen. Det är glädjande att man även i dagspressen nu tar upp de mindre och medelstora företagens situation mera än man har gjort tidigare. Jag läste häromdagen i Dagens Nyheter en artikel av Fagerberg, i vilken han talar om den tekniska forskningen och provningsverksamheten i USA. Han påstår där att undersökningar har visat att forskningsresultat många gånger kommer snabbare till praktisk tillämpning i det mindre företaget än i storföretaget. Han menar att man i innovationsverksamheten har all anledning att satsa på just de mindre och medelstora företagen. Det är alldeles uppenbart att i våra mindre och medelstora företag föds många idéer och många nyheter både när det gäller produktionsmetoder och nya varor som bidrar till en produktionsökning och en välståndsökning i vårt land. Jag är övertygad om att institutet kan påskynda en sådan utveckling. Om statens institut för hantverk och industri finge tillräckliga resurser att utöva en effektiv provningsoch försöksverksamhet som kunde komma de mindre och medelstora företagen till .godo skulle detta mycket snabbt ge utslag i en ökad produktion. Det är nödvändigt att de resultaten av en sådan provningsverksamhet också kan föras ut till företagarna genom konsultationsoch kursverksamhet. Det kursbidrag som vi nu diskuterar har just tillkommit för att ge institutet sådana resurser. Institutet har i år äskat ett anslag som med 300 000 kronor överstiger det anslag som har tillstyrkts av Kungl. Maj:t. Av dessa 300 000 kronor är 200000 kronor avsedda för att täcka den automatiska kostnadsökning som löneökningarna inom institutets fria del har medfört. 100 000 kronor är avsedda att stå till Kungl. Maj:ts förfogande för speciella ändamål. Medlen kan beviljas av Kungl. Maj:t efter ansökan från institutets styrelse. Jag tycker att det är all anledning att staten i det snabba utvecklingsskede, som svenskt näringsliv för närvarande befinner sig i, i varje fall täcker de automatiska kostnadsökningarna och tillser att löneutvecklingen för den personal, som redan är knuten till institutet, kan följa med i den automatiska stegringen. Den personal som är anställd inom institutets fria del måste ju i lönehänseende följa med lönesättningen inom den statliga sektorn. Vi kommer snart här i riksdagen att behandla den proposition om vuxenutbildning, som för någon vecka sedan lades på kammarens bord. Man är i denna rätt generös med anslag till vuxenutbildningen.

Hantverksinstitutet har exakt samma uppgift för en grupp av sysselsatta inom näringslivet. Institutet är i första hand till för att företagare och personer i ansvarig ställning inom arbetslivet skall ha möjlighet att aktualisera sina kunskaper och anpassa dem efter den tekniska utvecklingen. Det finns all anledning att vara lika generös när det gäller möjligheterna för dessa människor att anpassa sin utbildning till utvecklingen som när det gäller andra inom näringslivet sysselsatta.

Herr talman! Under den punkt som vi nu behandlar, nämligen bidrag till hantverksinstitutets kursverksamhet, har herrar Johan Olsson och Stefanson tagit upp en ganska omfattande debatt beträffande de små och medelstora hantverksoch industriföretagens betydelse. Det råder väl inget tvivel om att vi alla anser att denna företagskategori är mycket betydelsefull, men jag kan inte finna något speciellt skäl till att vi just i detta sammanhang skulle ta upp en så omfattande debatt som framför allt ordföranden i hantverksinstitutets styrelse herr Stefanson har satt i gång. Herr Stefanson och jag sitter båda i en utredning där dessa frågor mycket intimt berörs, nämligen utredningen om företagareföreningarnas verksamhet, där också statens institut för hantverk och industri kommer in i bilden, framför allt när det gäller frågan om konsultationsverksamheten. Jag tror att herr Stefanson och jag är överens om att man inte skall plottra bort denna verksamhet på de olika företagareföreningarna, utan att vi i stället i hög grad bör inrikta oss på att stärka hantverksinstitutets ställning i detta sammanhang. Frågan gäller emellertid nu kursverksamheten. Det har, såsom herr Stefanson antytt, framlagts en proposition om en höggradig förstärkning av vuxenutbildningen, vilket också bör kunna få sin betydelse i detta sammanhang. Man skulle självfallet på alla de olika anslagsposterna i statsbudgeten under punkt efter punkt kunna peka på att det vore ytterst angeläget att få högre anslag, men villigheten sträcker sig inte lika långt när det gäller att betala alla de räkningar som det här kan bli fråga om. Kungl. Maj:t måste ju fundera också över den sidan av saken och har därför inte ansett sig vid detta tillfälle kunna öka det aktuella bidraget. Herr Stefanson anför att det är nödvändigt att också den fria delen av hantverksinstitutets verksamhet skall kunna följa med i lönehänseende. Men herr ordföranden i institutet, det är väl inte någon av dem som är sysselsatta i denna fria verksamhet som inte redan har fått denna följsamhet i fråga om löneutvecklingen. Det ligger inte till så. Vi kan bara erinra oss att när vi i fjol diskuterade samma punkt var motiveringen från hantverksinstitutet att man ville att kurserna för bl.a. fastighetsskötare skulle vara kostnadsfria. Jag för min del fann då inte något som helst skäl — och det var också utskottsmajoritetens mening — att dessa kurser skulle vara avgiftsfria. I det fallet rörde det sig nämligen om sådana som är anställda hos bostadsstiftelser och hos fastighetsägare av olika slag och som skulle få sin utbildning vid institutet.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

Herr talman! Herr Söderberg omnämnde att vi nu har en proposition om vuxenutbildning och att den bör göra sitt till för att, som jag förstår han menade, underlätta den utbildning vi här talar om. Vi måste ändå ha klart för oss att den utbildning som propositionen i första hand syftar till är grundutbildning till fackskolekompetens och gymnasiekompetens. Den tekniska fortbildningen av arbetande personal i företagen som vi nu diskuterar är en uppgift som alltfort kommer att få ligga hos sådana institutioner som hantverksinstitutet. Det är därför den allra största anledning att ge institutet ökade resurser. I en tidigare debatt i dag talade herr Ferdinand Nilsson om en våg som väger ojämnt. Man kan väl använda samma uttryck här när man jämför å ena sidan den väldiga satsning som vi är beredda att göra på vissa investeringar och å andra sidan det här anslaget, där man alltså inte ens vill sträcka sig så långt att man täcker de ökade kostnaderna. Man är tydligen beredd att skära ned verksamheten. Statistiken visar att när det gäller hantverksinstitutets driftkostnader 1953—1934 låg statens andel på 50 procent, medan statens andel nu är nere i 27 procent. Vad det gäller enbart kursverksamheten var statsbidraget från början 31 procent — nu är det bara 10 procent. Det totala anslaget från staten till institutet ligger för närvarande på ungefär 43 procent av de sammanlagda kostnaderna, medan man i Danmark och Norge har betydligt större statsbidrag till de institut som där är av liknande karaktär. Herr talman! Jag ber att få vidhålla yrkandet om bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Söderberg sade i sitt anförande att förra året motiverades en del av avgiftshöjningen med kostnadsfria kurser för fastighetsskötare. Den argumenteringen återfinns ju inte i år. I år är motiveringen för det högre anslaget uteslutande att kursbidraget bör följa med i kostnadsutvecklingen och att institutet bör ha möjligheter att ge personalen samma löneökningar som staten ger. Det är alldeles nödvändigt att institutet har denna möjlighet. Annars får bl.a. på grund av konkurrensen med näringslivet institutet inte den kvalificerade personal som det behöver. Vi har mycket skicklig personal på de olika avdelningarna inom institutet. Det händer gång efter annan att vi har verkliga problem med att behålla denna expertis, enär företag inom näringslivet konkurrerar med bättre förmåner. Herr Söderberg säger att vi kan höja avgifterna. Ja, visst har vi fått lov att göra det, och våra kursavgifter är nu relativt höga. Jag vill än en gång säga att det finns lika stor anledning för staten att satsa på denna utbildning som att satsa på t.ex. arbetsmarknadsstyrelsens uppskolningskurser; hantverksinstitutets kurser är nämligen också till för att anpassa arbetskraftens utbildning och kunnande till ny teknik och till förändringarna inom näringslivet. De är till för att aktualisera yrkeskunnandet, för att få en högre produktion inom företagen och ett bättre ekonomiskt utfall. kändes en så lydande omröstningsproposition:

Herr talman! Jag har vid denna punkt, som gäller prospekteringsverksamheten vid Sveriges geologiska undersökning, fogat en blank reservation. Detta gjorde jag även i fjol vid behandlingen av samma anslag. Jag tillät mig då framhålla att målsättningen för Sveriges geologiska undersökning var oklar. Ett prospekteringsanslag skall rimligen utmynna i resultat i form av någonting praktiskt och konkret användbart när det gäller utnyttjande av landets malmtillgångar. Alternativet till att exploatera malm är att göra inventeringar av malmtillgångarna. En sådan allmän inventeringsverksamhet är inte här avsedd, utan här är det i själva verket meningen att prospekteringen skall utmynna också i ett nyttiggörande av malm. En särskild inventering av järnmalmstillgångarna i övre Norrland är avsedd att göras men hänger alltså inte ihop med denna fråga. Hittills har anvisats och tagits i anspråk i runt tal 40 miljoner kronor till denna prospekteringsverksamhet. Nu begärs ytterligare 10 miljoner kronor. Sammanlagt har alltså riksdagen anvisat 50 miljoner kronor för prospekteringen, men vad vi har fått tillbaka från denna verksamhet är inte riktigt klart. Vi har inte fått fram några synbara malmtillgångar som blir utnyttjade. Vi har fått långa redogörelser för vad man har letat efter och även en redogörelse för vad man tänker leta efter nästa budgetår. Men den fråga som jag ställde i fjol kvarstår obesvarad, nämligen för vilket ändamål man letar och för vilket ändamål man anslår pengar. I fjol fanns det dock en liten antydan i det att det sades att beträffande en malmfyndighet, som har varit känd länge, den i Stekenjokk, skulle inom en nära framtid förslag framläggas om vad den skulle användas till. Men denna antydan om att något skulle hända har vi inte fått uppföljd på något sätt i år, utan det är tyst om detta. Det motiverar naturligtvis frågan om det här över huvud taget händer någonting alls? Jag har i fjol anfört kritiska synpunkter på den gruvlagstiftning som vi har, nämligen 1938 års gruvlag. Jag framhöll att ett utmärkande drag för gruvlagen är att den lägger hinder i vägen för en exploatering av landets naturresurser. Vi får nu i dessa dagar uppleva hur våra järngruvor, de mellansvenska i första hand, läggs ned. Därför tycker jag att det är rimligt att man strävar efter att upptäcka andra gruvfyndigheter och att utnyttja dessa. I första hand gäller det sulfidmalmerna. Men inte heller på det området händer det tydligen någonting, utan vi lägger år efter år ned pengar enbart på denna form av »prospektering>. Det finns dessutom en punkt som bör särskilt observeras, nämligen uranprospekteringen. Den har tidigare varit förlagd till AB Atomenergi. Nu föreslås emellertid i årets statsverksproposition att uranprospekteringen skall överföras till Sveriges geologiska undersökning. Man kan bara konstatera att AB Atomenergi inte lyckats leta reda på några exploateringsbara uranförekomster i landet. ändock har dessa stor betydelse bl.a. för frågan om Ranstadsverket och dess utnyttjande. Nu är det således meningen att även uranprospekteringen skall föras över till Sveriges geologiska undersökning. Om det betyder att den verksamheten också skall inrangeras under verksamhet med inventeringssyfte snarare än att man skall söka finna något för landet användbart uran, finns det anledning att ställa sig litet undrande inför vad som här sker. Även på denna punkt vill jag emellertid ha sagt att, som jag ser det, felet i grund och botten är att vi har en sådan koncessionslagstiftning på uranområdet att den ligger som ett effektivt hinder mot att försöka leta fram uranförekomster. Huruvida det finns några sådana kan ju ingen veta på förhand, men lagstiftningen bör dock vara utformad så att den inte hindrar arbetet även på detta område. Jag har velat anföra dessa synpunkter i kammaren, men jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vi har i detta sammanhang att behandla motioner från folkpartiet om en ökning av forskningsanslagen. Det gäller närmare bestämt anslagen till teknisk forskning. Inte minst de senare årens debatt har gett vid handen att forskningsoch utvecklingsarbete är av mycket stor betydelse för vår förmåga att hävda oss i den internationella konkurrensen på olika områden och därmed också för vår förmåga att åstadkomma ett snabbt ekonomiskt framåtskridande. Under en följd av år har anslaget till forskning vida underskridit de äskanden myndigheterna avgivit och de stora behov som föreligger. Enligt vår uppfattning är den forskning som sker i forskningsrådets regi av särskild betydelse. Vi har i annat sammanhang krävt en uppräkning av anslagen till naturvetenskaplig forskning. I detta sammanhang föreslår vi att den tekniska forsk ningen i forskningsrådets regi tillförs ytterligare en miljon kronor. Med hänsyn till de stora behov som föreligger är denna höjning enligt mitt förmenande starkt motiverad. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation a vid punkten 23.

Herr talman! Vid denna punkt har jag fogat en blank reservation. Det betyder att vi högerledamöter i utskottet inte har kunnat vara med på den anslagshöjning som har föreslagits från folkpartiets och centerpartiets sida. Detta innebär ingalunda att vi inte delar de uppfattningar som herr Harry Carlsson har fört fram här. Jag vill tvärtom understryka det utomordentligt angelägna 1 en väsentlig ökning av anslagen till forskning som har med vårt näringsliv att göra. Den miljon som det här gäller har man såvitt jag förstår kunnat åstadkomma bl.a. genom en viss besparing på AB Atomenergi — en punkt som senare skall behandlas. Det är naturligtvis en bedömningsfråga vilken väg man skall gå i fråga om denna forskning. Det blir ju så att säga anknytning till industriellt arbete i båda fallen. Det föreligger en mycket stor skillnad mellan de äskanden som tekniska forskningsrådet har gjort och de medel som departementet ansett sig kunna ge. Om man granskar tekniska forskningsrådets femårsplan är det ingen tvekan om att det i huvudsak är motiverade krav som framförs, inte minst därför att de avser att ge ett stöd åt den direkta forskningen ute i näringslivet. Nu ligger det emellertid till på det sättet att äskandena från näringslivet inte har stigit i den takt som man förväntat hos tekniska forskningsrådet. Detta sammanhänger förmodligen med att de spelregler som tekniska forskningsrådet dragit upp inte riktigt stämmer överens med de regler som man vill följa i näringslivet. Det går inte att skapa särskilda regler och säga att nu får näringslivet anpassa sig efter dem — vi har ett exempel på detta i INFOR bl.a. som kanske kommer att bli behandlat litet senare. Vi bör räkna med att det stöd som staten helt naturligt skall ge det tekniska utvecklingsarbetet får lämnas i andra former. Vi har malmfonden som jag tror har sådana spelregler som är allmänt accepterade och acceptabla för forskningsarbetet ute i näringslivet. När nu dessa ärenden så att säga byter chef vi får ett nytt statsråd som kommer att vara ansvarig för dem — så har vi den förhoppningen att det nu skall kunna tas väsentliga krafttag just på forskningssidan. Vi har väckt en särskild partimotion rörande den tekniska forskningen i näringslivet, som kommer att bli behandlad i höst. En del av de förslag som framlagts i den motionen har av regeringen redan tagits upp till diskussion med näringslivet och även internt inom olika statliga myndigheter, vilket ju i och för sig är glädjande. Trots allt krävs det emellertid väsentligt större tag om vi, i någon mån i varje fall, skall kunna täcka det, låt oss kalla det teknologiska gap, som påstås finnas mellan vårt land och vissa andra industristater. Vi har dess värre inte ansett att det varit möjligt att skapa ifrågavarande resurser i årets budget. Därtill har den varit alltför hårt trängd. Men det är en bestämd önskan och förhoppning att vi till ett kommande år, skall kunna skapa medel för teknisk forskning inom näringslivet med helt andra belopp än vad som hittills ställts till förfogande. Det är den önskan och den rekommendation som jag skulle vilja framföra till statsrådet Wickman när han nu börjar sin nya gärning.

Herr talman! 1964 års riksdag beslöt att inrätta ett statligt institut för nyttiggörande av = forskningsresultat, INFOR. Uppgifterna skall enligt stadgarna vara att medverka till att uppfinningar och idéer kommer till industriell produktion och marknadsföring i de fall där detta bedömes vara av allmänt värde. Institutet kan i detta syfte bevilja lån, inköpa aktier eller självt förvärva uppfinningar för exploatering. Vid institutets start budgetåret 1964/1965 ställdes 20 miljoner kronor till dess förfogande. Fram till mitten av februari i år har INFOR beviljat lån om sammanlagt 2,7 miljoner kronor, varav 1,2 miljon har uttagits. Det rör sig om sammanlagt 13 olika objekt. Verksamheten har således ännu inte fått den omfattning och betydelse som man väntade vid inrättandet av institutet, men många ansökning resultat, INFOR, m.m. ar ligger inne för behandling, och man kan räkna med en successivt ökande verksamhet. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. De nu utsedda styrelseledamöterna är verksamma inom storföretag och banker, en av suppleanterna företräder vederbörande departement och den andre storindustrin. Det finns således ej representanter för mindre och medelstor industri i styrelsen för INFOR. Inom denna sektor av näringslivet torde finnas stora slumrande tillgångar i form av uppfinningar och idéer, vilka inte kommit till industriell produktion på grund av brist på medel eller tekniska resurser. Här finns utan tvivel ett rikt arbetsfält för INFOR. Det skulle dock verka stimulerande, om det krav på representation i styrelsen som framförts från mindre och medelstor industri kunde tillgodoses.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

Herr talman! Liksom i fjol vill jag erinra om att min blanka reservation inte gäller antalet styrelseledamöter i INFOR. Jag biträder i det fallet majoritetens mening. Jag vill framhålla att vi i högerpartiet inte har accepterat INFOR. Vid behandlingen av denna fråga under 1964 års riksdag förordade vi att EFOR i stället skulle byggas ut. Denna linje vann alltså inte riksdagens bifall, men det hindrar inte att det finns anledning att erinra om sakförhållandet. I propositionen föreslås att INFOR får 150 000 kronor till sina administrationskostnader, vilket innebär en anslagsökning med 50 000 kronor i jämförelse med i fjol. Skulle styrelsen utökas, betyder detta naturligtvis att ännu större belopp erfordras, bl.a. till arvoden åt styrelseledamöterna. Jag anmälde i fjol att jag inte var nöjd med det sätt varpå INFOR presenteras för riksdagen. Vi får inte någon redogörelse för vad INFOR gör. Det förekommer ingen redovisning i statsverkspropositionen. Jag efterlyste en sådan redovisning i fjol. Jag finner nu, när statsverkspropositionen presenteras, att det inte heller i år lämnas någon redogörelse för vad INFOR har uträttat. Den enda upplysning som vi hittills har fått är den som herr Johan Olsson nyss lämnade om verksamheten. Syftet med inrättandet av INFOR anges i propositionen vara, att INFOR skall ge finansiellt stöd i avsikt att föra fram forskningsresultat och uppfinningar till industriell produktion. Självfallet är syftet lovvärt i och för sig. 20 miljoner kronor anvisades av 1964 års riksdag för detta institut, som då presenterades för allmänheten och för riksdagen såsom ett finansinstitut. Nu har vi till denna riksdag fått en proposition med förslag om inrättande av en statlig investeringsbank, vilken -— om man får döma av de promemorior som har utgjort grundval för framläggandet av propositionen — till inte ringa del är motiverad just med forskningsargument. Detta ger ju anledning till den stillsamma refiexionen att man här tydligen lagrar finansinstitut uppå varandra för i stort sett likartade ändamål. Jag har inte något yrkande, herr talman, men kan inte värja mig för att jag på detta område spårar i någon mån en grad av virrighet.

Herr talman! Det är inte min mening att ta upp en omfattande debatt beträf fande anslaget till atomenergiverksamheten, av det slag vi hade vid fjolårets riksdag. Rent allmänt kan man väl nöja sig med att konstatera att den diskussionen ledde till en sundare bedömning av möjligheterna att utveckla atomenergiprogrammet. Vissa projekt av alltför vittsyftande karaktär har också kunnat nedtonas. Det är enligt vår mening väsentligt att verksamheten inom AB Atomenergi alltfort koncentreras och effektiviseras. Vi har i motioner till årets riksdag föreslagit vissa utgiftsminskningar när det gäller verksamheten. Vi har konstaterat att man från sakkunnigt håll ansett att en koncentration av AB Atomenergis verksamhet till vissa centrala arbetsuppgifter skulle vara ändamålsenlig. Vidare borde kostnaderna för administration och service begränsas i samband med en koncentration av verksamheten. Det vore enligt vår uppfattning mera rationellt om en del av den forskning, som nu bedrives i AB Atomenergis regi, således inskränktes. Emellertid är det samtidigt angeläget att samhällets totala forskningsresurser ökar. Jag vill i detta sammanhang påpeka att vi från folkpartiets sida kräver ökade finansiella resurser för den tekniska och naturvetenskapliga forskningen, en fråga som nyss behandlades här 1 kammaren. Herr talman! Med hänvisning till det sagda vill jag yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl. vid punkten 39, vilket innebär ett anslag av 86 miljoner kronor till atomenergiverksamheten inom AB Atomenergi för budgetåret 1967/68.

Herr talman! Till punkten 39 i statsutskottets utlåtande nr 43 — den gäller verksamheten vid AB Atomenergi — har högerledamöterna fogat ett särskilt yttrande. I tionde huvudtiteln har en redogörelse lämnats för utvecklingen inom AB Atomenergi. Av den framgår att när det gäller Ranstadsverket beräknas en utredning om den fortsatta verksamheten föreligga i höst. Vi har förutsatt att tidtabellen för utredningen skall hållas och även att utredningen skall klargöra de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna för en eventuell fortsatt drift. Vi har varit angelägna att påpeka att frågan om den fortsatta driften skall aktualiseras fortast möjligt. När det gäller AB Atomenergis övriga verksamhet pågår en utredning om riktlinjerna för den fortsatta driften. Vi har beträffande Marvikenanläggningen framhållit att färdigställandet, som nu framskridit ganska långt, inte bör försenas. Även här föreligger emellertid frågetecken, om anläggningen är i stånd att driva en ekonomiskt försvarbar rörelse när det gäller utvinning av elektrisk energi — detta bl.a. med tanke på ovissheten i fråga om den nukleära överhettningen. Investeringarna i denna anläggning bör därför följas med stor uppmärksamhet. Då emellertid de statiga insatserna även har betydelse för näringslivets forskningsoch utvecklingsarbete på atomenergiområdet, har vi inte ansett oss kunna medverka till en ytterligare nedskärning av anslagsbeloppet utöver den bantning som departementschefen föreslagit. Herr talman! Jag har under punkten 39 intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp någon diskussion alls om anslagen till AB Atomenergi. Däremot kan det för mig vara ganska naturligt att beröra vissa frågor som knyter an till den diskussion jag hade med statsministern den 23 februari beträffande möjligheterna för svenska forskare att stanna i Sverige — det gäller då särskilt Hannes Alfvén. Eftersom hans anslag har i huvudsak eller till stor del kommit från AB Atomenergi och sorterat under handelsdepartementet finns det kanske anledning att här göra några kommentarer och ställa vissa frågor. Debatten har ju efter min frågestund fortsatt i pressen. Det har framförts kritik och motkritik. Jag har ingen anledning att gå in på detaljer i diskussionen utan skulle kanske närmast vilja koncentrera mig på vad som egentligen har hänt i departementet. I 1966 års statsverksproposition höll anslaget således på att försvinna, men genom en som jag då sade personlig inriktning från statsministerns sida kom det tillbaka igen. Departementschefen framhöll i propositionen att han i avvaktan på förslag från 1966 års atomenergiutredning ej ville föreslå någon ändring i nuvarande ordning för medelsanvisningen utan räknade med oförändrat 0,6 miljon kronor för ändamålet. Med hänvisning till denna skrivning har atomenergibolaget begärt ett förnyat anslag för kommande budgetår. Atomdelegationen säger för sin del att det skulle räcka med oförändrat anslag, och om man vill ge ett större anslag bör det ske på andra vägar. Plötsligt försvann anslaget den gången definitivt utan att motsvarande höjning gjordes på atomforskningsrådens anslag, till vilka sökandena hänvisades. När statsministern i min debatt med honom upplyste bland annat om att viss forskning på en rad gränsområden, som hittills hade bekostats via atomforskningsråden, skulle flyttas över till andra forskningsråd, synes detta inte enligt uppgifter som jag har erhållit av ansvarigt folk vara korrekt. Detta innebär de facto att om vi granskar atomforskningsrådens anslag finner vi att råden utan att ta med Alfvéns anslag har fått mindre medel till förfogande i realvärde sett än vad de hade tidigare. Det bekräftas också av att viss forskning har fått läggas ned eller håller på att läggas ned. Statsministern talade om en teknisk överflyttning. Med teknisk överflyttning måste man mena att såväl sökanden som anslaget skall överflyttas; det kallar jag för teknisk överflyttning. Vad statsministern sade är inget korrekt uttryck för den här handläggningen. Jag är angelägen att betona att jag med mina inlägg inte har tagit någon ställning till frågan om hur stora totalanslag som skall ges till fusionsforskningen här i landet. Det är en fråga som det finns anledning diskutera när atomenergiutredningen är klar med sitt arbete. Den har bland annat i uppdrag att syssla med den frågan. Vad jag har vänt mig mot tidigare och fortfarande vänder mig mot är den handläggning som sker av sådana här ärenden. Det kan inte vara en sällsynt samling olyckliga omständigheter som har gjort att behandlingen har blivit på det här sättet. Vederbörande har nu tagit konsekvenserna av statsmakternas handlande och kommer att lämna landet. Det blev alltså inte den upplösning på det hela som statsministern uttryckte en så stark gjorde. Det måste innebära att regeringens agerande inte har varit korrekt. Jag vill särskilt stryka under att de kritiska synpunkter som har anförts av professor Hannes Alfvén inte enbart är en personlig uppfattning från hans sida. Det finns ett antal mycket framstående vetenskapsmän i landet i övrigt som har följt detta ärende och som vitsordar hans påståenden i alla delar. Jag har alltså ingen anledning att betvivla att de uppgifter, som lämnats och som jag gjort allt jag kunnat för att kontrollera, är med sanningen överensstämmande. De frågor jag skulle vilja ställa till någon ansvarig inom departementet gäller först och främst av vilken anledning man föregående år ville lyfta ut anslaget utan att tillse att någon motsvarande summa ställdes till förfogande under ett annat anslag. Vidare vill jag fråga med vilket motiv och av vem ini tiativet togs till att lyfta ut anslaget ur årets statsverksproposition. Jag frågar detta eftersom man från departementets sida föregående år uttalat att man inte ville vidtaga någon ändring innan atomenergiutredningen framlagt = sitt förslag, och något sådant har ännu icke kommit. Det måste alltså finnas något alldeles speciellt motiv för att man handlat tvärtemot vad man uttalade föregående år och dessutom tvärtemot de underhandsupplysningar som Hannes Alfvén fick i höstas innan han for tiil USA. Herr talman! Jag tror inte att det är möjligt att lämna ett tillfredsställande svar på dessa frågor, så att forskarna i vårt land kan känna sig lugna. Det finns såvitt jag förstår bara en slutsats att dra av detta, nämligen att det icke funnits någon önskan att tillrättalägga den valhänta och personligen misskrediterande handling som förekommit i detta ärende.

Herr talman! I den debatt som hans excellens statsministern hade med herr Wallmark den 23 februari om forskningens frihet i vårt land anförde herr Erlander enligt protokollet som sin uppfattning »att vi gör vår yttersta för att tillåta forskningen att vara absolut fri». Statsministern sade också att forskarna inte borde tvivla på detta, och fortsatte: » Vi beviljar ju mängder av pengar till forskare, om vilka vi vet att de har helt andra politiska värderingar än vi. Det faller oss inte in att säga: Ja, men det forskningsresultatet kommer nog inte att vara gynnsamt för oss.» Jag skulle önska att jag som i all anspråkslöshet ägnat mig åt forskning skulle kunna reservationslöst göra gällande att statsministerns intentioner också helt stämmer överens med praktiken sådan denna i verkligheten gestaltar sig på institutionerna. Det finns tyvärr tendenser som kan ge anledning att uttrycka undran i detta hänseende, åt vilken behandlingen av professor Alfvén otvivelaktigt givit näring. Jag har för egen del erfarenheter att bygga på. Jag har nämligen själv för några månader sedan blivit tillfrågad i tjänsten, om jag vore villig att avsäga mig mitt ledamotskap av riksdagen. Om jag förklarat mig beredd härtill skulle förslag om fortsatt statligt stöd för min forskning givas annat innehåll än vad som sedermera blivit fallet. Jag avböjde att lämna riksdagen, och stödet drogs in.

Herr talman! Vid punkten 42 föreligger två reservationer. Den första reservationen, betecknad a, grundar sig på en motion från mittenpartierna beträffande anslagsgivningen till vattenfallsstyrelsens regleringsföretag.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 I reservation b gäller frågan lägre eltaxor i Norrland. Denna fråga har varit uppe i riksdagen flera gånger. Det var den stora lokaliseringsutredningen som framförde förslag härom. Man föreslog att kraftkostnaderna för de norrländska förbrukarna skulle minskas med 10 procent och att vattenfallsstyrelsen skulle kompenseras för inkomstbortfallet, vilket då uppskattades till 10 miljoner kronor. Förslaget om billigare elström i Norrland har därefter varje år förts fram i motioner. Motiveringarna har varit och är att elströmmen spelar en jämförelsevis större roll för näringslivet i Norr land än i övriga Sverige genom koncentrationen av industri med hög förbrukning av elektrisk energi. Räknat per arbetare är förbrukningen tre gånger större i Norrland än i Svealand. Det torde vidare finnas rent företagsekonomiska motiv för lägre strömkostnader i Norrland. Man har där de äldre kraftverken, vilka är avskrivna och alltså kan beräknas producera billigare ström än senare uppförda kraftverk, och man har korta ledningar till förbrukarna med mindre överföringsförluster som följd. Framför allt måste dock denna fråga ses som en lokaliseringspolitisk fråga. Vi är tämligen överens om att vi måste finna vägar att stödja och stimulera det norrländska näringslivet. Det är såväl samhällsekonomiska synpunkter som försvarspolitiska och miljöbetonade faktorer som här gör sig gällande. Norrland har i många avseenden under gångna tider utsatts för en orättvis och hård behandling. Norrland har många svårigheter att kämpa mot — stora avstånd, hårdare klimat, brist på tradition inom industrin och allmänt högre kostnader på olika områden. I den mån man kan finna goda förslag som motverkar de hårdare betingelserna i Norrland måste man pröva dem. De uppslag som här framförts av lokaliseringsutredningen och som understötts av flera remissinstanser är värda att pröva.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

Herr talman! När det gäller den första punkten beträffande medelsanvisningen till kraftstationer m.m. vill jag erinra kammaren om att det för inte så länge sedan meddelades i tidningspressen att man nu var färdig med vis sa kraftstationsbyggen i Norrland och att man omedelbart önskade överföra den arbetskraften till ett annat kraftverksbygge som man ville sätta i gång. Om man skulle följa reservanternas uppfattning på denna punkt, så skulle man göra det svårare att åstadkomma arbetsuppgifter åt dem som nu är sysselsatta med denna verksamhet. Det vore i nuvarande situation, då vi ändå har vissa svårigheter att hålla sysselsättningen i gång på en del punkter, oklokt att förfara på det sättet. Därför har statsutskottets majoritet inte ansett sig kunna biträda denna motion. Den andra frågan, som gäller eltarifferna, är en av de gamla bekantingar som vi så ofta få tillbaka här i kammaren. Men det är ju som redan anfördes i fjol på det sättet att eltaxorna i Norrland för den norrländska industrin redan är lägre än på andra håll. Man har där alltså redan fått en nedsättning av eltaxorna.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

Herr talman! Vårt förslag som är framfört i reservationen, att minska anslaget till kraftstationer med 5 miljoner kronor, skulle inte påverka sysselsättningsmöjligheterna. 350 miljoner kronor är dock anvisade i medelsramen för detta ändamål, och det beloppet har man inte avsett att nagga i kanten. De 10 miljoner kronor som anvisats därutöver anser vi dock skulle totalt sett kunna minskas. Har man gått in för att på olika områden begränsa investeringsoch byggnadsverksamhet får väl även detta område finna sig i någon begränsning. Det andra förslaget i reservationen har framförts från många olika håll, och det finns all anledning att tillsätta en utredning beträffande dessa frågor. Det kan tänkas att även enskilda och kommunala företag blir enrollerade i uppgiften att sänka eltaxorna för näringslivet i Norrland. Hur detta skall gå till bör en utredning få se över. Till behandling i detta sammanhang

Herr talman! I detta ärende föreligger dels en proposition, som har tillstyrkts av ett enhälligt utskott, dels ett antal motioner, varav motionsparet I:96 och II: 131 har föranlett en gemensam reservation av utskottets borgerliga ledamöter. Det är vid den jag vill uppehålla mig i detta inlägg. Enligt förordningen om arvsskatt och gåvoskatt är vissa stiftelser befriade från såväl arvsskatt som gåvoskatt. Detta gäller stiftelser som har till huvudsakligt ändamål att främja rikets försvar, barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta samt vetenskaplig forskning och undervisning. Därutöver finns vissa stiftelser som är befriade från gåvoskatt men icke från arvsskatt, t.ex. stiftelser som har till huvudsakligt ändamål att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga och andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Om en person under sin livstid lämnar ett belopp som gåva till sådan stiftelse utgår ingen gåvoskatt. Men om han testamenterar ett lika stort belopp till stiftelsen, måste denna betala arvsskatt. I motionerna framhålles att denna olikformighet är = otillfredsställande. Motionärerna föreslår därför att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära utredning och förslag i syfte att alla stiftelser och sammanslutningar som nu är befriade från gåvoskatt också blir befriade från arvsskatt. Det kan anföras starka skäl för en ändring. Många människor som bestämt sig för att överlämna en del av sin förmögenhet till ett allmännyttigt ändamål, känner inte till skillnaden i skattehänseende mellan gåva och arv. I stället för att överlämna gåvan under sin livstid, vilket de skulle ha gjort om de hade insett skattekonsekvenserna, tar de upp den i sitt testamente med påföljd att mottagaren blir belastad med arvsskatt. För personer som känner till bestämmelserna verkar = arvsbeskattningen ibland återhållande på viljan att testamentera till stiftelser för allmännyttiga ändamål. Eftersom många människor ogärna skiljer sig från sitt sparkapital under sin livstid, blir det inte heller av att de skänker något av detta så länge de lever. Det blir stiftelserna som förlorar på detta. Det är nu femte året i rad som riksdagen behandlar denna fråga. Ett nytt moment har tillkommit i år. Finansministern meddelar i propositionen att han inom kort kommer att tillsätta en utredning för allsidig översyn av arvsbeskattningen. Det är inte en dag för tidigt. Riksdagen begärde en sådan utredning 1958, och vi har alltså nu väntat i det närmaste nio år på den. Denna fråga tarvar emellertid ingen vidlyftig utredning. Den är tekniskt sett enkel att lösa. Då den därtill är angelägen bör den tagas upp till behandling, oberoende av den stora utredningen som kan förutsättas bli tidskrävande. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen under punkt B 1 av herr Enarsson m.fl.
Herr talman! Det är riktigt, som herr Tistad påpekar, att som grund för betänkandet ligger en proposition ifrån finansministern, där han föreslår en ändring av vissa tekniska ting i förordningen om arvsoch gåvoskatt. Dessa förändringar tar främst sikte på att anpassa författningen till verkligheten, speciellt då det gäller vissa förmånstagarförvärv i samband med livoch olycksfallsförsäkringar, som = utfaller bland annat från AFA-försäkringen och från statens tjänstegrupplivförsäkring. Det belopp som föreslås bli skattefritt höjs från nuvarande 25 000 till 32 000 kronor i syfte att de utfallna förmånerna inte skall träffas av beskattningen. På den punkten råder, som herr Tistad sade, enighet inom utskottet, och vi hälsar med tillfredsställelse att dessa ändringar av teknisk art har kommit till stånd. I sammanhanget har utskottet också haft att behandla några gamla bekanta motionsföljetonger, som herr Tistad närmare redogjorde för. Det är yrkandena om en allmän Översyn av aryvsoch gåvobeskattningen som 1958 års B-riksdag uttalade önskemål om och som man år efter år motionerat om snarast måtte utredas. Bevillningsutskottet har för sin del inte tidigare ansett det vara befogat med dessa ytterligare framstötar. Kungl. Maj:t har ju haft sin uppmärksamhet riktad på dessa spörsmål bl.a. genom utredningar på det familjerättsliga området. Det har tidigare signalerats att då dessa pågående utredningar var klara var finansministern beredd att ta itu med arvsoch gåvobeskattningen i hela dess vidd.

Det skulle enligt vår mening vara att betrakta som en klar överloppsgärning om riksdagen nu, i överensstämmelse med den borgerliga reservationen, skulle skriva till Kungl. Maj:t om tillsättning av en utredning som finansministern redan sagt sig vilja tillkalla inom en nära framtid. Jag kan för min del inte se något berättigande i ett sådant brevskrivande ifrån riksdagens sida i detta läge. Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets betänkande i dess helhet.